Herr talman! Först vill jag ge utskottet en eloge för att det nu föreslår att riksdagen skall hemställa till regeringen om en ändring i jaktlagen som undanröjer de oklarheter som föreligger när det gäller förutsättningarna för registrering av licensområde enligt jaktlagen. Detta hälsas naturligtvis med mycket stor tillfredsställelse av många tusen mindre markägare och marklösa jägare i vårt land. Jag skall ta ett exempel. En jägare lade in om en A-licens och blev nekad detta trots att han hade ett område på över 500 hektar. Det visar, tycker jag, att man tolkar reglerna i de olika länen ungefär som Fan tolkar Bibeln. Då kan man naturligtvis ställa sig frågan: Hur kan sådana oklarheter uppstå? Personligen är jag övertygad om att detta har att göra med jaktens organisation och administration i vårt land. Det är ju länsstyrelserna som skall svara för den regionala administrationen av jakten och viltvården. Arbetsbördan ökar och frågorna blir mer och mer komplicerade till följd av förändringar i miljön och vidgad hänsyn till andra allmänna och enskilda intressen. Men under nuvarande förhållanden är länsstyrelserna helt beroende av utomstående rådgivning. Vad avsaknaden av egen kunskap, i förening med dålig rådgivning, kan leda till är älgstammens utveckling under den senaste tioårsperioden ett belysande exempel på. Det är här Svenska jägareförbundet kommer in i bilden. Genom statliga anslag avlönas jaktvårdskonsulenterna ute i länen av Svenska jägareförbundet, som då givetvis får ett arbetsgivaransvar. Med andra ord: Den enda expertis som länsstyrelserna har att tillgå är anställda hos Svenska jägareförbundet, som är en intresseorganisation för en del av jägarna i vårt land - jag poängterar en del av jägarna i vårt land. Många jägare tillhör som bekant den andra intresseorganisationen, Jägarnas riksförbund - Landsbygdens jägare. Det här är naturligtvis ett orimligt förhållande. Alla som sysslar med jakt vet att Svenska jägareförbundet hade en helt annan inställning till hur den framtida älgjakten skulle bedrivas än vad riksdagen fattade beslut om. Förbundet var för en mycket hårdare reglering, framför allt när det gäller de mindre markerna, och det är kanske på det sättet som man har tillämpat föreskrifterna i vissa län, vilket utskottet nu har reagerat för. Herr talman! Det ligger naturligtvis nära till hands att anta att jaktvårds konsulenterna — man kan säga omedvetet — i första hand tillgodoser den organisation som de är anställda hos. Det enda riktiga, enligt mitt sätt att se, måste därför vara att jaktvårdskonsulenterna knyts direkt till länsstyrelserna och att de båda jägarorganisationerna får uppträda som intresseorganisationer för jägarna i vårt land. Då får man bort den koppling till myndighetsutövning som Svenska jägareförbundet nu har och som måste vara helt felaktig. Sedan några ord om jaktvårdsavgiftens storlek. Den skall ju beslutas av regeringen. Men det är Svenska jägareförbundet som äger det statliga jaktvårdsregistret, och därmed är registret oåtkomligt för alla utomstående. Om staten vill ta del av någon uppgift ur det statliga registret, måste staten först fråga Svenska jägareförbundet om lov! All praxis och allt sunt förnuft talar för att förhållandet skall vara det motsatta. Alla landets jägare, oavsett vilken organisation de tillhör, är ålagda att erlägga en årlig jaktvårdsavgift för erhållande av statligt jaktkort. Jaktkortsregistret är alltså en statlig angelägenhet, och verksamheten skall då självfallet vara placerad vid en statlig myndighet och inte så som nu är fallet. Till sist, herr talman, några ord om hur bidragen fördelas. Det lilla bidrag av jaktvårdsmedel som för närvarande tilldelas Jägarnas riksförbund täcker endast en liten del av den allmännyttiga verksamhet som förbundet utför. Förbundet förbrukar årligen stora summor av egna medlemsavgifter för ändamål som är att hänföra som direkt allmännyttiga. Därför tycker jag att det är ett rimligt krav att det sker en uppräkning av driftsbidraget från jaktvårdsfonden. Jägarnas riksförbund — Landsbygdens jägare har i dag ungefär 20 000 medlemmar. Under 1988 betalade förbundets medlemmar in ungefär 2,5 milj.kr. till jaktvårdsfonden. Därför bör även dess medlemmar kunna komma i åtnjutande av ett rimligt samhällsstöd för alla sina ideella samhällsinsatser. Det tycker jag, herr talman, är ett rimligt krav. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 9 och reservation 7, som sammanfaller med mina motioner nr 805 och 897.

Herr talman! Motion 842, angående älgjakt inom renbetesområden, som jag har väckt tillsammans med Mats Lindberg, har tillkommit av skäl som har att göra med de myndigheter som har att handlägga sådana här frågor. Man har inte lyckats med ambitionen som fanns i jaktlagen, att på ett tillfredsställande sätt lösa problemen för berörda intressenter. Samerna är missbelåtna, och ortsborna är missbelåtna. Utskottets motivering, att alltför kort tid gått sedan den nya jaktlagen antogs, kan jag naturligtvis ställa upp på, men nog hade det varit bättre om riksdagens beslut varit klarare utformat i fråga om hur jakten ovan odlingsgränsen skulle bedrivas. Delvis står jag själv ansvarig som ledamot av jordbruksutskottet då jaktlagen antogs och vet vilka problem vi hade att hitta någon form av lösning, men att länsmyndigheterna i både Norrbotten och Västerbotten skulle ha välkomnat en tydligare anvisning, framgår klart i dag. I mitt hemlän Norr botten pågår arbetet för fullt för att hitta lösningar. Man tar steg framåt och man får ta steg bakåt, men man jobbar fortfarande med att hitta en lösning. Det är bra att utskottet och utskottets företrädare understryker att vad som sagts om en produktionsanpassad älgjakt och säkerhetsaspekten står fast och att det skall gälla även inom renbetesområden.

Jag skulle tro att en sådan ändring skulle välkomnas i slutändan av både ortsbor och samer, om det visar sig att lagen är alltför stelbent och inte anpassad i tiden, vilket jag tror är fallet. I och med att utskottets företrädare klarlagt var utskottet står i den här frågan, kommer jag för dagen inte att ställa något yrkande. Men jag vill upplysa kammarens ledamöter om att om det inte går att hitta en lösning, kommer vi naturligtvis tillbaka med samma motion ett annat år.

Herr talman! Målet för alkoholpolitiken formulerades 1977, och det var en bred politisk enighet om att minska den totala, alltför höga, alkoholkonsumtionen. Från en topp 1976 minskade försäljningen med 22 96 fram till år 1984, då den låg på 6,0 liter 100 96 ren alkohol, räknat per invånare på 15 år och däröver. Sedan 1984 har dock en ökning skett — 1988 låg konsumtionen på 6,4 20. Detta är alarmerande, eftersom vi har beslutat oss för att konsumtionen skall minska. Sverige har dessutom, tillsammans med 32 andra länder inom WHO:s Europaregion, år 1984 anslutit sig till en hälsostrategi som innebär att man vill minska alkoholkonsumtionen med minst 25 9; till år 2000. Våren 1985 fattade riksdagen — med anledning av regeringens proposition Utvecklingslinjer för hälsooch sjukvården — beslut om att ställa sig bakom detta mål. Målet var alltså att minska alkoholkonsumtionen med 25 96 fram till sekelskiftet. Efter vad jag har förstått skulle 1980 vara basåret, och halva tiden har således redan gått. Att målet att minska alkoholkonsumtionen med 25 96 inte är orealistiskt framgår av att vi fick en 22-procentig minskning mellan åren 1976 och 1984. Detta kunde ske mycket tack vare att mellanölet togs bort och att man fattade beslut om lördagsstängning av systembolagen. Men nu ökar konsumtionen igen. 1977 års alkoholpolitiska beslut innehöll också delbeslut om en aktivare prispolitik. Så långt man vet är priset på alkohol ett av de mest effektiva instrument som står till förfogande för att påverka konsumtionsnivån. Senare års forskning visar också att det faktiskt finns ett samband mellan konsumtionen av alkohol i ett samhälle, alkoholrelaterade skador och andelen storkonsumenter. Forskningen har också visat att det inte finns någon klar gräns mellan s.k. normalkonsumenter och storkonsumenter. Varje alkoholkonsument löper risk att utveckla ett alkoholberoende. Och den risken ökar dels med antalet tillfällen som en person kommer i kontakt med alkohol, dels med mängden som konsumeras. Varje alkoholkonsument är en del av ett socialt sammanhang där alla individer är beroende av varandra och ömsesidigt också påverkar varandras alkoholbruk och dryckesmönster. Med stor sannolikhet innebär en förändring i någon riktning av den genomsnittliga konsumtionsnivån — uppåt eller nedåt — att många alkoholkonsumenter påverkas. I enlighet med forskningsresultaten måste man beakta alkoholens tillgänglighet som en betydelsefull faktor när man försöker förklara alkoholmissbrukets bakomliggande mekanismer. Alkoholfrågan är en folkhälsofråga. Hög alkoholkonsumtion och missbruk är bland våra allvarligaste sociala problem. Samhällets kostnader för sjukvård, produktionsbortfall och arbetsvård är mycket höga. När det gäller enskilda människor och deras anhöriga går lidandet inte att mäta. Lidandet drabbar dem psykiskt, socialt och ekonomiskt. De samhällsekonomiska konsekvenserna uppskattades 1981 till 996 av bruttonationalprodukten. Detta skrevs av Anders Johnsson i en trebetygs uppsats med titeln ”50 miljarder kostar supen”. Omräknat i dagens penningvärde skulle det vara ca 80 miljarder. Det visar sig också att de län i Sverige som har en hög alkoholkonsumtion har ett större antal dödsfall i alkoholrelaterade sjukdomar. Det gäller främst storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I Västerbottens län, där man har en låg försäljning av alkohol, har man däremot få dödsfall i alkoholrelaterade sjukdomar. Alkoholen är direkt orsak till vissa sjukdomar — hjärnskador, levercirros, cancer, magsår, högt blodtryck osv. Dessutom är alkoholen en bidragande orsak till en rad andra sjukdomstillstånd. Alkoholkonsumtion medför en stor belastning på sjukvården. De som konsumerar mycket alkohol har en högre sjukskrivningsfrekvens, de utnyttjar sjukvården mer och de blir oftare förtidspensionerade. Alkoholen är inte vilken vara som helst, man måste inse det. Minst 6000 dödsfall per år har samband med alkohol. Uppskattningsvis 300 000 svenskar har så pass hög alkoholkonsumtion att det påverkar deras arbete, familjeliv och hälsa. Det är för oss alla viktigt att få ned den totala alkoholkonsumtionen och alkoholmissbruket. Vilka kostnader vi skulle besparas om missbruket radikalt minskade! Vilka resurser vi skulle få att utveckla välfärden! Var femte säng på akutsjukhusen skulle kunna nyttjas för andra än patienter med sjukdomar som orsakats av alkohol. Vi skulle kunna kapa köerna till sjukvården. Vi skulle få ett tryggare samhälle. Alkohol och brottslighet är intimt förknippade med varandra. Vid mellan 80 och 90 26 av alla våldsbrott förekommer alkoholpåverkan. Om man kunde få ner alkoholkonsumtionen, skulle man få minskning av rån, våldtäkter, överfall och misshandel. När jag tillsammans med AIDS-delegationen besökte Skaraborg, påpekade en smittskyddsläkare för oss att det finns ett samband mellan alkohol och HIV-smitta. Vid konsumtion av alkohol ökar risken att smittas av HTV infektioner eller andra sexuellt överförbara sjukdomar. Omdömet påverkas av alkohol, och de försiktighetsregler man annars är väl medveten om tonar bort vid ett berusningstillfälle. Jag upprepar: alkoholen är inte vilken vara som helst, man måste inse det. Folkpartiet anser att prispolitiken måste bedrivas på ett mer aktivt sätt än hittills. Med aktiv prispolitik måste förstås något annat än den passiva följsamhet med prisutvecklingen som har ägt rum under senare tid. Med aktiv prispolitik måste man frigöra sig från krav på kompensation för de effekter som skattehöjningarna har på konsumentprisindex. Vidare anser folkpartiet att skatten i ökande utsträckning bör tas ut med hänsyn till alkoholstyrkan i drycken. Skatt på vin och starksprit skall alltså i högre grad relateras till alkoholstyrkan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1 och 2.

Herr talman! Alkoholmissbruket är vårt lands största medicinska och sociala problem. Skadeverkningarna är mycket stora, både för enskilda och för samhället totalt. Det är inte bara missbrukarna själva som drabbas, utan även anhöriga och inte minst barn i missbrukarhem far ofta mycket illa. Alkoholmissbruket medför enorma kostnader för kommuner, landsting och staten. Missbruket har också mycket negativ inverkan på den enskildes ekonomi. Vi kan konstatera att ett stort antal våldsbrott och trafikolyckor har direkt koppling till alkoholförtäring. Alkoholmissbruket vållar också ett mycket stort produktionsbortfall genom den sjukfrånvaro som missbruket leder till. Det finns olika sätt att beskriva alkoholens skadeverkningar, och det har i viss utsträckning gjorts av tidigare talare. I Riksupprop för inköpsbegränsning från 1988 presenterades bl.a. följande faktauppgifter: 0 Cirka en miljon människor lider direkt eller indirekt av missbruket. O Ca 20 I av akutsjukvårdens platser upptas av personer med alkoholbetingade sjukdomar. En undersökning, som bl.a. refereras i socialstyrelsens idéprogram om minskad alkoholkonsumtion från i våras, visar att alkoholen orsakar samhället kostnader som motsvarar ca 9 96 av bruttonationalprodukten. I pengar betyder detta ungefär 80 miljarder kronor. Det kan jämföras med att vi sammanlagt i Sverige satsar omkring 9 26 av BNP på hela hälsooch sjukvården. Målet för alkoholpolitiken är, och måste vara, att förebygga skador och missbruk. Eftersom det anses föreligga ett klart samband mellan total alkoholkonsumtion, missbruket och skadorna, måste målsättningen vara att minska den totala konsumtionen. Genom 1977 års alkoholpolitiska beslut — innebärande en rad åtgärder för att på olika sätt begränsa konsumtionen — uppnåddes en successiv minskning av alkoholförbrukningen per person fram till mitten av 1980-talet. 1985 anslöt sig vårt land, som nämnts av tidigare talare, till WHO:s målsättning att minska alkoholkonsumtionen med 25 96 fram till sekelskiftet. Inte bara för att vi skall uppnå det mål vi har ställt oss bakom, utan även därför att det är av största betydelse för enskilda och för vårt samhälle att vi lyckas pressa ned alkoholkonsumtionen är det synnerligen angeläget att vi når WHO-målet. För att vi skall klara av detta fordras en effektivare alkoholpolitik än den som förs för närvarande. I stället för att fortsätta att minska har nämligen alkoholkonsumtionen ökat under senare år, vilket är oroande. Mätt i 100 procentig alkohol per invånare över 15 år ökade konsumtionen med 2,9 90 från 1987 till 1988. Av statistiken för försäljning under första halvåret 1989 framgår att alkoholkonsumtionen — beräknad på samma sätt — har ökat med 2,8 0 jämfört med första halvåret 1988. Bryter vi ut andra kvartalet 1989, visar det sig att alkoholkonsumtionen under andra kvartalet i år var hela 6,9 Jo högre än andra kvartalet år 1988. Mot bakgrund av att utvecklingen tyvärr går tvärtemot målsättningen om 25-procentig minskning fram till sekelskiftet är det nu synnerligen viktigt att olika åtgärder övervägs och genomförs för att verkligen pressa ned alkoholkonsumtionen. Det gäller sådana åtgärder som har att göra med tillgänglighet, upplysning om alkoholens skadeverkningar samt regler som klart anger samhällets inställning. En aktuell fråga i höst är vikten av att samhällets policy blir att alkohol och trafik inte hör samman och att detta får ett starkt genomslag. Det är därför vi från centerpartiets sida har krävt en nollpromillegräns. Prissättningen på alkoholdrycker genom beskattningen är ett annat viktigt instrument för att uppnå alkoholpolitiska målsättningar. Denna del av alkoholpolitiken behandlas i föreliggande betänkande. Prissättningen på alkohol får inte ses ensidigt, utan måste bedömas mot bakgrund av den situation och de utvecklingstendenser som finns när det gäller alkoholkonsumtionen. Inom centerpartiet ser vi det som synnerligen viktigt att alkoholpolitiken intensifieras så att utvecklingen mot ökad alkoholkonsumtion bryts och i stället vänds till en successiv minskning så att vi uppnår WHO-målet. Det återstår bara tio år fram till sekelskiftet. Om tio år skall vi alltså ha minskat alkoholkonsumtionen med 25 96. När det gäller att använda prisinstrumentet för att vända utvecklingen har det från centerhåll väckts inte mindre än åtta motioner, varav en partimotion. De motionerna behandlas i det betänkande vi nu diskuterar. De krav som framförs i våra olika motioner syftar genomgående till att effektivisera alkoholpolitiken genom att bättre utnyttja prisinstrumentet.

Jag har här nämnt exempel på de olika förslag vi från centerhåll har framfört i syfte att använda prisinstrumentet för en effektivare alkoholpolitik. Man kan tyvärr konstatera att majoriteten i skatteutskottet avstyrker alla våra, liksom alla övrigas, motioner. Däremot föreligger reservationer, och jag vill här säga några ord om reservationerna 1 och 2. I dessa reservationer tas upp flera av de förslag från centerhåll som jag har nämnt. I reservation 1 fastslås att utvecklingen visar att alkoholpolitiken måste drivas med större kraft. Reservanterna - i detta fall folkpartiet, centern och vpk - framhåller att takten på prishöjningar på alkoholvaror måste ökas. Det sägs att man bör försöka undvika hamstringstendenser i samband med prishöjningar - liksom vi har nämnt i våra motioner. I reservationen sägs också att man bör överväga åtgärder för att undvika krav på kompensation för de effekter som skattehöjningarna har på konsumentprisindex. Det är värdefulla synpunkter som tas fram i reservationen som gäller den allmänna inriktningen av prispolitiken. Det är av största vikt att de synpunkterna ges regeringen till känna, vilket föreslås i reservationen, och därmed blir vägledande för det fortsatta arbetet. I reservation 2, som tar upp beskattning efter alkoholhalt, knyter man an till de motioner som har väckts från centern och övriga partier. Dessa krav gäller att man skall ha en beskattning som motsvarar alkoholhalten och därmed blir ett effektivare medel för att begränsa inköp av framför allt alkoholstarkare drycker. Det är ett annat viktigt sätt att utnyttja prispolitiken i syfte att begränsa alkoholkonsumtionen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 3 tas alkoholbeskattning m.m. upp. Utskottet har haft att behandla ett antal motioner, som har väckts under allmänna motionstiden och hänskjutits till höstsessionen. Jag tycker för min del kanske att vi inte behöver gå in i någon alltför omfattande be handling av denna fråga i dag. Anledningen är att denna fråga för närvarande behandlas i socialutskottet — i varje fall har den behandlats där — och den kommer snart upp i kammaren. Regeringen har också tillsatt en utredning som har i uppdrag att utreda en hel del av de frågor som berörs i motionerna, bl.a. beskattningen av dryckerna i förhållande till alkoholhalt. I en del av motionerna tas dessutom upp frågor som har behandlats i mervärdeskatteutredningen. Utredningen har lagt fram förslag som i vissa delar tillgodoser motionerna. För den skull skall man naturligtvis inte betrakta alkoholfrågorna som mindre angelägna. Som det har framhållits här i talarstolen tidigare tillhör alkohol och andra droger våra största sociala problem. Stora delar av sjukvårdens resurser tas i anspråk på grund av alkoholbruk och alkoholmissbruk. Kriminaliteten, våldsbrottsligheten, är alkoholrelaterad i mycket stor utsträckning. Alkoholbruket är inte individens ensak utan i allra högsta grad ett samhällsproblem. Vi kan varken som medborgare eller politiker stå passiva inför det problemet. Det kräver ett omfattande engagemang, inte minst att samhället vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att hålla tillbaka alkoholkonsumtionen. Så har också skett. Sedan lång tid tillbaka har de alkoholhaltiga dryckerna varit föremål för särskild beskattning av såväl statsfinansiella som alkoholpolitiska skäl. En vägledande princip har varit att under de senaste årtiondena utnyttja skatteinstrumentet så att prisutvecklingen inte blir långsammare när det gäller alkoholvaror än andra konsumtionsvaror. Detta innebär att skattesatserna fortlöpande blir föremål för justering, så att utvecklingen av försäljningspriset på spritdrycker, vin och starköl i stora drag anpassas till den allmänna prisutvecklingen och konsumentprisindex. Det vi behandlar i dag är motioner från i våras, som jag tidigare har sagt. Så sent som i juni månad skedde en anpassning av alkoholpriserna genom en prisökning på ca 5 70 i anslutning till kompletteringspropositionen. Därför finns det kanske i dag ingen anledning att tillmötesgå dessa motionskrav. I reservation 1 tas beskattningen upp. Där hänvisas till 1977 års alkoholpolitiska reform och till WHO:s — världshälsoorganisationens — målsättning om en minskning av alkoholkonsumtionen med 25 9 till år 2000. Även om vi har kunnat se att den totala alkoholkonsumtionen under en rad år har minskat, kan vi nu tyvärr konstatera, genom den statistik vi har fått fram från 1988, att konsumtionen mätt i ren alkohol har ökat med 2,9 20. Det har också framhållits här, bl.a. av Martin Olsson, att ökningen har varit lika kraftig i år. Konsumtionen har ökat mycket kraftigt under andra kvartalet jämfört med samma tid under föregående år. Nu känner vi inte till vilka konsekvenser den prishöjning som skedde i somras har fått. Fortfarande återstår att upprätta statistik för de två sista kvartalen detta år. I reservation 1 vill man göra ett uttalande om att en förändring av alkoholpriserna skall ske. Jag utgår från att regeringen naturligtvis återkommer i denna fråga utan att ett liknande uttalande behöver göras av riksdagen. Därför yrkar jag avslag på reservationen. I reservation 2 tar man upp beskattning efter alkoholhalt. Jag vill hänvisa till att finansministern har tillkallat en särskild utredare som skall studera frågorna enligt den inriktning som har angetts i motionerna. Den här utred ningen kommer att avge sitt betänkande år 1990. Och alla krav som ställs i reservationen blir tillgodosedda i denna utredning och i de direktiv som finansministern har gett. Därför yrkar jag avslag även på reservation 2. I reservation 3 föreslås åter att Gotland skall bli en tulloch skattefri zon och att skattefri försäljning skall få ske på färjorna mellan Gotland och det svenska fastlandet. Jag tror för min del att denna fråga inte låter sig lösas så enkelt som reservanterna framhåller och som tidigare har framhållits här i flera debatter. Om vi vill att målet om en minskning av alkoholförbrukningen skall kunna uppnås är det enligt alla bedömare framför allt tillgängligheten när det gäller alkohol i samhället som är avgörande. Den expansion av serveringsmöjligheter som sker inte bara här i Stockholm utan även ute i landsorten är naturligtvis en bidragande orsak till att vi nu har upplevt detta trendbrott som innebär en total ökning av alkoholkonsumtionen. Jag tror att Gotlands och Gotlandstrafikens problem måste lösas på något annat sätt än genom ett sådant äventyr som att tillåta servering av skattefri alkohol på Gotlandsfärjorna och genom att göra Gotland till en tulloch skattefri zon. Visserligen har en utredning vid namn Avstamp Gotland tillsatts, men vi har ännu inte sett några förslag från den. Jag yrkar alltså avslag även på reservation 3 och bifall till utskottets hemställan i övrigt.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att Torsten Karlsson tar litet lätt på den aktiva prispolitiken. En anpassning till den allmänna prisutvecklingen innebär väl ingen aktiv prispolitik. Då följer man ju bara passivt med. Det visar sig ju tyvärr att utvecklingen går i den riktningen att totalkonsumtionen ökar. Det har rent generellt skett en ökning av realpriset på alkoholdrycker i förhållande till konsumentprisindex om man ser på alla alkoholdrycker. Men denna realökning kan tillskrivas lättviner. Övriga alkoholpriser, med undantag för rent brännvin, har legat ungefär i nivå med konsumentprisindex. Men rent brännvin har under de senaste tio åren i huvudsak legat under konsumentprisindex, vilket faktiskt är att betrakta som anmärkningsvärt och illavarslande tycker jag. Om man vill få ned alkoholkonsumtionen, skall ju inte den rena alkoholen halka efter mest vid prissättningen. Man kan emellertid inte enbart titta på realpriset. Om man tittar på realpriset på alkoholdrycker i relation till hushållens disponibla inkomster, får man en uppfattning om konsumenternas köpkraft. Då visar det sig att den sammanlagda ökningen av hushållens disponibla inkomster medger åtminstone teoretiskt ett betydligt större utrymme för inköp av alkoholdrycker i dag än för ca 17 år sedan. Realt har också utgifterna för alkohol ökat något. Detta innebär att alkoholinköpen i Sverige under 1980-1986 har ökat med 4 Jo. Det har klart påvisats att om priset på alkohol ändras i någon riktning får det effekt på efterfrågan. Om realpriset på alkohol minskar, efterfrågas alkohol mer av en större grupp i samhället. Den blir tillgänglig på ett helt annat sätt. Det allvarliga anser jag är ungdomens alkoholkonsumtion. 1987-1988 gjorde SIFO en mätning som visade att ungdomarna hade ökat sin alkohol konsumtion ordentligt. Under den period som denna undersökning omfattade uppgick ökningen till nära 30 26. Det gjordes då intervjuer med ungdomar i åldern 12-24 år. Det är ju dessa ungdomar som är framtidens alkoholkonsumenter. Det är också i denna grupp som framtidens storkonsumenter kommer att rekryteras. Denna trend måste brytas med det snaraste. Då får man inte vara så passiv, tycker jag.
Herr talman! Det är viktigt att beslutet om att vi skall försöka uppnå WHO-målet inte bara är tomma ord utan att vi verkligen försöker nå detta mål. Den minskning av alkoholförbrukningen som skedde under några år är nu historia, och nu är vi inne i en period då alkoholkonsumtionen ökar. Jag visade med siffror att den hade ökat under 1988 och att den fortsätter att öka under 1989. Det är en mycket oroande utveckling, som visar att det nu fordras omfattande åtgärder, vilka leder till en sådan minskning av alkoholkonsumtionen under 90-talet att vi når WHO:s mål om en minskning av alkoholkonsumtionen med 25 96, som Sverige liksom andra länder eftersträvar. I de motioner som behandlas i detta betänkande tas en rad olika förslag upp som gäller hur man skall kunna göra prisinstrumentet effektivare. Det är förvånande att socialdemokraterna inte vill ställa sig bakom ett riksdagsuttalande med anledning av dessa krav. I reservationerna 1 och 2 kan man urskilja fyra mycket tydliga krav som skulle verka i denna riktning. Bl.a. föreslås att prishöjningarna på alkohol bör öka mer än konsumentprisindex. Några experter har räknat fram att om man med prispolitiken skall kunna nå denna minskning är priselasticiteten sådan att man skulle behöva höja priserna med 3 å 4 Zo mer per år än kostnadsutvecklingen. Därmed har jag inte sagt att detta skall vara den exakta riktlinjen. I reservationen tas frågan om att undvika hamstringstendenser vid prishöjningar upp och den viktiga frågan om att kompensation på grund av prishöjningar på alkohol inte skall kunna utgå. Det är ju inte så länge sedan erforderliga prishöjningar på alkohol uppsköts för att de inte skulle påverka inflationsutvecklingen inför ett årsskifte. Det är olyckligt när förhållandena är sådana. I den andra reservationen har vi krävt att skatten på alkoholdrycker skall sättas i förhållande till alkoholhalten. Det är förvånande och tråkigt att socialdemokraterna inte anser att riksdagen i detta läge, när alkoholkonsumtionen ökar, skall göra ett klart uttalande om vilken inriktning de vill att prispolitiken skall ha och ange ungefär hur prispolitiken skall användas som ett verksamt medel för att nå WHO-målet. Jag vill ställa en fråga till Torsten Karlsson: Vilken är anledningen till att riksdagen skall avstå från att göra uttalanden i sådan viktig fråga?
Herr talman! Riksdagen har tidigare uttalat att prisinstrumentet skall användas aktivt för att man skall få ned alkoholkonsumtionen och att prishöjningar skall ske med jämna intervaller. Det var naturligtvis olyckligt att det för några år sedan dröjde mer än ett år innan någon justering skedde. Jag vill göra ett viktigt konstaterande. En ganska kraftig minskning av konsumtionen av starksprit och starkviner har pågått under en ganska lång tid. Men anledningen till den nuvarande situationen med en ökning av alkoholkonsumtionen är framför allt starkölet och vissa lättviner. Den utredning som kommer att tillsättas skall se över hela prisinstrumentet när det gäller förhållandet till alkoholhalten. Därför är varken socialdemokraterna eller regeringen passiv i denna fråga. Med de uttalanden som har gjorts tidigare i detta avseende anser jag det inte nödvändigt att kammaren gör ett uttalande om att prisjustering på nytt skall ske. Det skedde en prisjustering så sent som i juni månad i år. Jag förväntar mig att regeringen återkommer i denna fråga.
Herr talman! Jag skall enbart ta upp frågan huruvida alkoholpriserna skall följa den allmänna prisutvecklingen. I majoritetens skrivning på s.7 i utskottsbetänkandet står: ”Lämpligheten av en allmän höjning därutöver bör enligt utskottets uppfattning bedömas med hänsyn till utvecklingen i stort på alkoholområdet —-—-—-. Enligt utskottets uppfattning finns det inte tillräckliga skäl att nu förorda att de principer som hittills har tillämpats i detta hänseende frångås.” Det är klart att utvecklingen av alkoholkonsumtionen är sådan att det finns all anledning för riksdagen att uttala att man bör sträva efter att som riktlinje ha att vi skall ha något större ökning av alkoholpriserna än konsumentpriserna. Då får man, som Isa Halvarsson nämnde, också ta hänsyn till familjernas disponibla inkomster o. d. Det gäller att alkoholhaltiga drycker blir relativt sett dyrare. Detta vill man i reservation 1 att riksdagen uttalar sig för.
Herr talman! Vi ligger ändå väldigt högt när det gäller spritkonsumtionen i vårt land. Jag såg en statistik där man har jämfört ett 30-tal länder. Sverige ligger på 30:e plats när det gäller total alkoholkonsumtion. När det gäller vinkonsumtion ligger vi på 22:a plats. Beträffande spritkonsumtion ligger vi på 17:e plats. Det visar alltså att vi har på tok för stor spritkonsumtion. Vi tycker faktiskt att alkoholen har en särställning, och man måste komma ihåg att alkohol är ett beroendeframkallande medel. Då skall den också betraktas för vad den är. Då måste man använda en helt annan typ av aktiv prispolitik, inte bara följa utvecklingen. Vi fick inte in i utskottsskrivningen att prisutvecklingen skulle minst följa den totala prisutvecklingen i landet. Det är knappast försvarbart att man i nuvarande läge relaterar alkoholbeskattningen till konsumentprisindex. Om nu beskattningen skall göras verkningsfull, måste den användas på ett helt annat sätt. Man kan inte föra någon aktiv alkoholpolitik så länge som alkoholbeskattningen på något sätt skall kompenseras genom dess påverkan på konsumentprisindex. Enligt socialstyrelsens idéprogram är den allra viktigaste uppgiften att man breddar kunskapen om WHO-målet, talar om att det finns och varför det finns samt gör informationsinsatser på alla politiska nivåer. Det är sorgligt att denna informationsinsats i så fall skulle vara den allra viktigaste.
Herr talman! Frågan är ju alltid hur man skall använda prisinstrumentet. Prisinstrumentet har vi ju hela tiden använt, och det har också haft avsedda effekter med undantag av det trendbrott som varit under senare tid. Det finns flera andra inslag: dels den höjning av alkoholpriserna som redan har genomförts, dels att vi genom ekonomisk-politiska åtgärder har åstadkommit åtstramningar, som man naturligtvis inte nu kan dra några slutsatser av men som även kan påverka — det talas ju om att hushållens disponibla inkomster kan ha medverkat till ökad alkoholkonsumtion. Men jag tror inte att detta är den enda sanningen, utan det finns en rad förhållanden i vårt samhälle som påverkar alkoholkonsumtionens ökning. Sedan är det en annan sak som man alltid måste bedöma i detta sammanhang: Om man går för våldsamt fram med prishöjningar, kan effekten bli att vi får en ökad hembränning. Det innebär i så fall att vi för ut hela problemet på gatan och att vi kan tappa den kontroll som vi ändå har över problemet. Därmed inte sagt att vi inte alltjämt skall använda prisinstrumentet som ett aktivt verktyg för att begränsa alkoholkonsumtionen i det här landet.

Herr talman! Alla säger att Jeppe dricker, men ingen frågar varför Jeppe dricker — Holbergs berömda klarläggande av en ytterst allvarlig situation. I det aktuella fallet var det snarast att fru Nille var ganska svår mot Jeppe. I dagens samhälle frågar vi åter varför det dricks alldeles för mycket alkohol med trafikolyckor, leversjukdomar, trasiga familjesituationer osv. som följd. Dricker man därför att det är billigt, dricker man därför att man har bekymmer, eller dricker man därför att det är ett behagligt sätt att umgås? Det finns lika många olika svar på dessa frågor som det finns människor som nyttjar starka drycker. Vi i miljöpartiet anser att, trots det stora värde som många sätter på ett glas vin eller en snaps, alkoholbruket har nackdelar som vida överväger dess fördelar och att man måste från samhällets sida ha en aktiv prispolitik med skatten som huvudsakligt instrument. Avsikten är inte att få in skattemedel utan fastmer att begränsa konsumtionen av alkoholstarka drycker och uppmuntra övergången till alkoholsvagare viner och ölsorter. Detta är helt i linje med intentionerna i nuvarande politik, som dock är ineffektiv i genomförandet. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1. Eftersom en utredning just påbörjat sitt arbete med instruktioner som ligger väl i linje med dem som uttrycks i reservation 2, nöjer jag mig med att hänvisa till Lars Bäckströms och mitt särskilda yttrande i fråga om relation mellan skatteregler och alkoholstyrka i dryckerna. I ett par motioner vill man relatera skatterna på alkohol direkt till de sjukvårdskostnader som alkoholskadorna betingar. Det ligger naturligtvis mycket i detta. Särskilt skulle det ha ett pedagogiskt värde att ha en direkt koppling. Som jag påpekar i mitt särskilda yttrande under mom. 3 finns det dock en risk i att låta ekonomiska resurser för sjukvården vara beroende av alkoholförsäljningen. Då är det bättre att gång efter annan påpeka vilka stora kostnader samhället har för sjukvårdskostnader i samband med alko holmissbruk och vilka enorma personliga lidanden det representerar för de människor vars hälsa allvarligt skadats samt för deras familjer. När det gäller att förklara Gotland som frizon eller som alkoholfri zon är jag dubbelbottnad. Det är visserligen ett gott uppsåt i reservationen, men jag vill ändå yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Den alkoholpolitik som riksdagen har lagt fast handlar egentligen inte i första hand om hur mycket och när folk får dricka, utan den handlar, om man skall uttrycka det så, i stället om hur många alkoholskadade vi kan acceptera i samhället. Med andra ord handlar den om hur hård utslagningen och den sociala misären får bli. För att motverka detta förs en solidarisk alkoholpolitik, som måste innebära uppoffringar och restriktioner för alla konsumenter — även för dem som vill prova kvalitetsvin i elegant miljö. Sambandet mellan total konsumtion och skador är klart fastlagt. Det är viktigt att ha detta i minnet när man diskuterar alkoholbeskattning. Det har omvittnats i denna debatt och i andra sammanhang att prisinstrumentet är mycket viktigt. Vi kommer senare under hösten att ha en alkoholpolitisk debatt här i riksdagen, men jag har ändå velat ta till orda i den här diskussionen för att just betona prisinstrumentets stora betydelse. Utskottet slår fast att priset på alkohol skall följa prisutvecklingen. Man saknar faktiskt det lilla ordet ”minst” i formuleringen. Om det skall finnas en möjlighet att klara det uppsatta 25-procentsmålet måste priset på alkohol öka realt. Det räcker inte att det anpassas till prisutvecklingen. Det måste bli en real ökning av alkoholpriset så att man på det sättet kan pressa tillbaka konsumtionen. Jag är också orolig för att vi just under det här året upplever något av en vändpunkt. Vi har hittills i debatten kunnat peka på en fortgående minskning av alkoholkonsumtionen. Men enligt mitt sätt att se, och enligt många andra bedömare, finns nu en stor risk för att vi får vändande kurvor. Om vi inte gör kraftfullare insatser kommer vi att få notera en ökad alkoholkonsumtion. Detta beror naturligtvis på många faktorer — köpkraften, som någon tidigare nämnde, restriktionernas omfattning och annat. Men jag tror också att man skall betona attitydfrågorna. Jag upplever att vi i samhället i dag har en mer tillåtande syn på alkoholbruket. Det finns forskning som klart har fastlagt att man får en ökning av konsumtionen om samhället har en tillåtande syn på alkoholbruket. Herr talman! I motion 680, som är väckt bl.a. av mig, berörs alkoholbeskattningen i två avseenden, dels indexeffekterna, dels formerna för beslut om höjning av alkoholskatterna. När det beslutas om höjning genom en proposition på det sedvanliga sättet leder detta till en del olägenheter, bl.a. hamstringseffekter. När det gäller frågan om indexpåverkan leder inflationsbekämpning och annat till en försiktighet inför att höja priset, som i och för sig är förståelig men som inte stämmer med en god alkoholpolitik. Det finns också en annan egendomlig effekt. När riksdagen höjer de s.k. konsumtionsdämpande skatterna, dit alkoholskatterna räknas, får indexan knytningen till effekt att många löntagare som har indexanknutna löner och andra förmånstagare får en kompensation för den konsumtionsdämpande prisökningen. Jag anser att detta är ett viktigt principiellt problem som man på något sätt måste lösa. Denna fråga har tidigare diskuterats i kammaren, och man har påpekat att konsumentprisindex är just ett konsumentprisindex, vilket i och för sig är alldeles riktigt. Men man kan samtidigt konstatera att det går att få fram ett index som inte innehåller effekterna av alkoholskatter. Det vore solidariskt om alla som använde konsumentprisindex exkluderade effekterna av alkoholskatterna. Utskottet säger att prishöjningarna skall komma oftare, vilket naturligtvis är bra. Men det vore bra om man också kunde finna andra och bättre former för att få till stånd dessa skattehöjningar. Herr talman! Jag vill gärna säga att jag har all respekt för grundlagen. Om den lägger hinder i vägen för en förnuftigare ordning på detta område, får vi fundera på hur man i så fall skall ordna saken. Jag vill till sist beröra ett par andra saker som nämns i betänkandet. När det gäller resandeinförsel vill jag uttala allt mitt stöd till socialstyrelsens generaldirektör för hans uttalanden och aktiviteter på det här området. Jag vill i sammanhanget också visa på det förtjänstfulla idéprogram som tagits fram inom socialstyrelsen. Det vore bra om socialstyrelsen kunde vidarebefordra detta till regeringen så att det i sinom tid också kommer till denna kammare så att vi kan få ta ställning till detta idéprogram. I en reservation till betänkandet pläderar moderaterna för skattefri spritförsäljning i färjetrafiken till Gotland. Man ser denna åtgärd som ett regionalpolitiskt instrument. Jag anser att detta sätt att se på frågan är cyniskt om man har en solidarisk samhällssyn. Även om alla inte vill höra det, måste jag påminna om att alkohol är beroendeframkallande. Jag anser att det är skräp till samhälle om man skall skapa goda levnadsbetingelser i en region genom att exploatera alkoholvanorna. Det är tyvärr så, att om alkohol är lättillgänglig ökar konsumtionen. Det visar inte minst äventyret med mellanölet för ett antal år sedan. Så till frågan om skatt efter alkoholstyrka. Detta skulle bl.a. leda till att s.k. kvalitetsviner skulle kunna bli billigare. Jag vill i det här sammanhanget nämna att den nuvarande utformningen av beskattningen inte är en slump. Den är alkoholpolitiskt motiverad för att hålla tillbaka konsumtionen. Börjar man ändra på detta, vilket det dess värre finns en ganska stor risk för att man gör, finns också en risk för att man skapar förutsättningar för en ökning av konsumtionen. Jag vill varna för en övertro på den s.k. överföringspolitiken. Det är inte säkert att det i det långa loppet är särskilt framgångsrikt att man kortsiktigt får kraftiga effekter i en överföringspolitik. Det är möjligt att diskussionen om skatt efter alkoholstyrka ändå till sist leder fram till att konsumenterna av kvalitetsviner kanske får lov att visa solidaritet och lojalitet mot riksdagens alkoholpolitik.

Herr talman! När det gäller överföringspolitiken motiverades mellanölets införande en gång i tiden med att man skulle få en övergång från starksprit till ett kvalitetsmässigt och också lättillgängligt mellanöl. Effekterna av den politiken känner vi väl till. De erfarenheter som vi hittills har haft av överföringspolitik är att man till en relativt hög starkspritskonsumtion i regel också har lagt en konsumtion av svagare alkoholdrycker. Man uppnår då inte de av riksdagen fastställda alkoholpolitiska målen. De funderingarna måste man ta i beaktande när man diskuterar överföringseffekter. Det Bo Lundgren säger om att det är bättre att man dricker en given mängd alkohol i svagare former än i starkare är inte alldeles oomtvistat. Det finns anledning att fundera över om detta är något som skall göras till ett axiom i den fortsatta debatten. Herr talman! När det gäller den s.k. turistspriten, dvs. skattefri försäljning på färjetrafiken till Gotland, låter sig naturligtvis jämförelsen med Åland göras. Min ståndpunkt är att det enklaste är om man slopar den skattefria försäljningen vid alla dessa internationella transporter. Det är vad socialstyrelsens chef egentligen också föreslår, och det vore utomordentligt mycket bättre. Jag tycker att det är trist att man i debatten om Gotland och de regionaälpolitiska medlen skall behöva föra in ett förslag om att öka tillgängligheten när det gäller alkoholinköp i Sverige. Detta kan inte stå i överensstämmelse med riksdagens alkoholpolitiska beslut.

Herr talman! När man diskuterar överföringspolitiken och mellanölet måste man komma ihåg att det handlar om skilda distributionskanaler. Ett av de starka motiven för att införa mellanölet var att man skulle onödiggöra för folk att gå till Systembolaget och köpa de starkare dryckerna. De skulle i stället gå till livsmedelsaffären och köpa ett kvalitetsmässigt bra mellanöl. Effekten blev att spritkonsumenterna fortsatte att gå till Systembolaget, och mellanölet köptes i stor utsträckning av helt andra, nyrekryterade konsumentgrupper. Det är det som är den stora faran i överföringspolitiken. Jag medger i och för sig att det ligger en skillnad i att man har olika distributionskanaler.

Herr talman! Det är bra att vi kan konstatera att vi diskuterar samma distributionskanal. Man skall nämligen inte bortse från att Svenska bryggareföreningen av och till slänger ut sina krokar för att skapa nya distributionskanaler för sina produkter. En prisdifferentiering för ett något svagare starköl än det starköl som nu serveras kan åstadkommas dels över beskattningssystemet, dels av näringen själv. Hittills har näringen dock inte visat något intresse av att leva upp till ambitionerna i fråga om prisdifferentieringen.

Herr talman! Till detta betänkande angående folkbokföringsfrågor har fogats två reservationer. Hösten 1987 beslutade riksdagen att huvudmannaskapet för den löpande folkbokföringen den 1 juli 1991 skall föras över från pastorsämbetena till de lokala skattemyndigheterna. Samtidigt skall de allmänna försäkringskassorna ges en aktiv roll i folkbokföringsarbetet. Beslutet vilar på ett dåligt beslutsunderlag. Riksdagen har fattat beslut i denna viktiga fråga utan att dessförinnan belysa alla de problem som följer med en sådan organisationsförändring. Efter det aktuella beslutet har man tagit itu med detta problem. En organisationskommitté har tillsatts som för närvarande arbetar med dessa frågor. Vi i moderata samlingspartiet anser att denna tågordning är felaktig. Med hänsyn bl.a. till den närhet som människorna har till pastorsexpeditionerna är det enligt vår uppfattning självklart, att innan ett så viktigt beslut om en förändrad organisation fattades borde konsekvenserna av en sådan förändring ha varit tillfredsställande utredda. Som exempel på frågor som inte har blivit tillfredsställande belysta vill jag först nämna serviceaspekten och glesbygdsproblematiken. Det kommer att bli en omfattande nedskärning av servicegraden, och i vissa län kommer avståndet till myndighetsutövarna att bli mycket långt jämfört med den nuvarande ordningen. Frågor som berör arkivering, säkerhet och sekretess har inte heller belysts före det aktuella beslutet. Med beaktande av att riksdagen inte innan det aktuella beslutet fattades haft tillräcklig kunskap om konsekvenserna om beslutet, bör riksdagen upphäva detsamma och samtidigt begära hos regeringen att en parlamentariskt sammansatt utredning får i uppdrag att i samråd med svenska kyrkan och berörda personalorganisationer snarast möjligt lägga fram förslag till förbättringar av folkbokföringen i organisatoriska och andra hänseenden. Herr talman! Personnumret har för många kommit att bli en symbol för ett skrämmande datasamhälle, där den enskilde anonymiseras och blir till ett nummer utan namn, ständigt utsatt för myndigheters kontroll och insyn, utan någon annan identitet än sitt personnummer. Förekomsten av denna känsla behöver inte överdrivas, men den är ändå ett skäl till försiktighet med personnummeranvändningen. Det finns också mer konkreta skäl att begränsa personnummeranvändandet. Genom att detta unika identifikationsbegrepp används inom alla samhällsområden skapas en möjlighet till insyn, kontroll och spårning av enskilda personer som ur många perspektiv är skrämmande. Personnumret ger dessutom tekniska förutsättningar som underlättar samkörning. Moderata samlingspartiet vill inte avskaffa personnumret, men vi vill begränsa dess användning. Denna begränsning skall enligt vår uppfattning regleras i en särskild lag.Endast vissa registeransvariga skall ha rätt att avkräva och använda människors personnummer. I övrigt bör människors användning av personnummer vila på frivillig grund.

Herr talman! Folkbokföringen har sedan århundraden anförtrotts kyrkan och dess församlingar. Det är en uppgift som kyrkan har skött med stor noggrannhet och med hög effektivitet, till ett förhållandevis billigt pris. Trots att kyrkan således av alla anses ha skött sina åligganden beträffande folkbokföringen på ett oklanderligt sätt, beslöt riksdagen 1987 att folkbokföringen fr.o.m. den 1 juli 1991 skall övertas av skattemyndighet och allmänna försäkringskass-r. Det är ett beslut som fattades i strid med kyrkomötets majoritet. Det är ett beslut som redan när det fattades förutsattes förorsaka merkostnader för statsbudgeten i storleksordningen 250 milj.kr. Det är ett beslut som har väckt berättigad indignation, framför allt i glesbygd, därför att beslutet kommer att medföra sämre service och färre arbetstillfällen i bygder där bägge dessa företeelser behövs allra mest. Beslutet har med rätta ansetts strida mot i övrigt uttalade ambitioner om en levande landsbygd. Från centerpartiets sida har vi hela tiden motsatt oss detta riksdagsbeslut, och vi har reserverat oss mot detsamma. Vi anser alltjämt att beslutet är felaktigt. Vi har framför allt ansett att det är fel att först fatta beslut i organisationsfrågan och därefter låta en organisationskommitté klargöra beslutets konsekvenser och effekter. Logiken påbjuder att besluten fattas i omvänd ordning. Det synes nu också besannas i det arbete som pågår inom kommittén. I anledning av detta har vi ansett och anser att riksdagen bör upphäva principbe slutet att överföra folkbokföringen till skattemyndigheter och allmänna försäkringskassor. Vi anser därutöver att riksdagen bör begära att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning med uppgift att se över möjligheterna till förbättringar och effektiviseringar i folkbokföringen. Den här utredningen bör genomföras i samråd med kyrkan och de personalorganisationer som är berörda. I avvaktan på utredningens resultat bör nuvarande organisation sålunda bibehållas. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu har sagt ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1. Jag ber också att få yrka bifall till reservation nr 2, som gäller begränsning av användning av personnummer. I dag används personnummer i mycket stor utsträckning av mer eller mindre seriösa företag i marknadsföringssyfte. Ett sådant exempel är att olika säljorganisationer via förmånliga introduktionserbjudanden och påföljande medlemskap binder upp konsumenter för fortsatta köp. Härvid används ofta personnumret som medlemsnummer och som kontrollmöjlighet. Detta är måhända ett banalt exempel på en mycket tvivelaktig användning av personnumret, som skapar irritation, olust och osäkerhet hos en bred allmänhet. Alla icke-socialister i skatteutskottet anser att en begränsning av personnummeranvändningen är nödvändig, medan utskottets socialister, dvs. socialdemokrater och vpk, anser att frågan ytterligare behöver utredas. Till detta förhållande kan sägas att dataoch offentlighetskommittén redan 1987, dvs. för två år sedan, redovisade sin syn på de här frågorna. Under dessa två år har det således funnits möjligheter för de här frågorna att bli föremål för beredning. Jag skulle vilja ställa en fråga till fru Staaf-Igelström: Hur länge kan denna beredning antas behöva pågå innan regeringen och regeringspartiet är klara att ta ställning?

Herr talman! Frågan om folkbokföringen hör kanske icke till miljöpartiets allra hetaste hjärtefrågor. Det är kanske litet svårt att hitta kopplingen mellan miljö och folkbokföring, men naturligtvis finns den. Den kopplingen finns nästan alltid, och jag skall återkomma till det. Däremot har miljöpartiet, utöver sitt engagemang för miljö och resurser, också ett engagemang för den enskilde medborgaren, för decentralisering, för ökad självtillit för människor ute i landet. Där råder det inget tvivel om att den reform av folkbokföringen som beslutades före miljöpartiets inträde i riksdagen verkar i centraliserande riktning. Nu brukar i allmänhet centralisering motiveras med rationalisering, och rationalisering är att man skall spara pengar. Det är alltid förnuftigt att spara pengar, säger man. Även det betvivlar vi ibland inom miljöpartiet. Men i det här fallet är det tvärtom så, att centraliseringen kommer att kosta pengar, såsom framgår av reservation nr 1. Jag har väldigt svårt att se det förnuftiga i denna s.k. reform. Därtill kommer att centraliseringen leder till kostnader för samhället, som skall betala omorganisationen, uppbyggandet och utökandet av kontor på visst håll och nedläggning av annan verksamhet, därav följande förtidspensioneringar och vad det nu kan bli. Dessutom är det klart att det för allmänheten blir en hel del kostnader. Man får alltså längre till sin folkbokföringsexpedition och får använda mer energi, icke bara personlig energi utan också reseenergi, för att ta sig dit, om man har ett ärende till denna expedition. Jag har svårt att se att denna rationalisering är förnuftig. Ordet rationalisering bygger på ”ratio”, dvs. förnuft. Det är en orationalisering med andra ord. Jag ansluter mig alltså till och yrkar bifall till reservation nr 1. Naturligtvis finns det känslomässiga funderingar om detta, eftersom folkbokföringen är knuten till staten. Men eftersom det än så länge inte finns några konkreta planer på att skilja kyrka och stat, finns det väl knappast någon anledning att göra en skilsmässa och en omorganisation på det här området. Jag skulle tro att de flesta miljöpartister, även om det saknas en fastlagd partilinje i den här frågan, anser att kyrka och stat bör skiljas. Men även om så skulle ske finns det ingen anledning att de här folkbokföringskontoren, som i dag är kopplade till svenska kyrkan, skulle behövas centraliseras till ett färre antal kontor på större orter. Det finns alltså ingen förnuftig koppling mellan frågan om kyrka och stat och den folkbokföringsorganisation som vi har nu. Den dag som vi kommer fram till ett förnuftigt förslag om att skilja kyrkan och staten åt bör man ändå hålla fast vid en decentraliserad organisation. Beträffande personnumren har Rolf Kenneryd sagt allt det jag hade tänkt säga. Det är onödigt att upprepa detta. Vi i miljöpartiet tycker egentligen att personnumren kunde slopas helt. Men vi har nöjt oss med att i det här fallet yrka bifall till reservation nr 2, nämligen att personnumren begränsas till ett fåtal i lag fastställda register. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Den 28 oktober 1987 fattade riksdagen ett principbeslut om att huvudmannaskapet för den löpande folkbokföringen skulle föras över från pastorsämbetena till de lokala skattemyndigheterna. Samtidigt skall de allmänna försäkringskassorna ges en aktiv roll i folkbokföringsarbetet. Ändringen av huvudmannaskap skall ske den 1 juli 1991. Centerpartiet har i två motioner tagit upp denna fråga igen. I den första motionen yrkas att riksdagen skall upphäva sitt tidigare beslut i organisationsfrågan och uttala att kyrkan skall behålla huvudmannaskapet för folkbokföringen. I den andra motionen yrkas att riksdagen skall besluta om ett tillkännagivande till regeringen, om negativa effekter av att flytta ansvaret för folkbokföringen från svenska kyrkan till de lokala skattemyndigheterna. Utskottet behandlade även våren 1988 yrkanden om bl.a. upphävande av riksdagens tidigare principbeslut. Utskottet avstyrkte då yrkandena och framhöll att man nu bör skapa en rak och enhetlig organisation för folkbokföringen, som i samarbete med andra myndigheter ger förutsättningar för en effektiv, rationell och serviceinriktad verksamhet, som kan tillgodose de anspråk som i framtiden kommer att ställas på folkbokföringen. En kommitté, organisationskommittén för folkbokföringen, har börjat arbeta fram förslag till den närmare utformningen av organisationen och andra åtgärder som behövs för genomförande. Herr talman! Utskottsmajoriteten har inte funnit skäl för en omprövning av det tidigare beslutet och avstyrker därför motionerna Sk903 och Sk904 yrkande 1. Motion Sk901 tar upp frågan angående slopande av de fyra sista siffrorna i personnumret eller, i andra hand, förbud för andra än folkbokföringsmyndighet att använda hela personnumret. I varje fall bör enligt motionärerna alla kommersiella register förbjudas att använda personnumren. Dataoch offentlighetskommittén har i ett delbetänkande redovisat en kartläggning av användningen av personnumren. Man har nu lagt fram två alternativa förslag till reglering av begränsningen av användningen av personnumren. Dessa förslag bereds för närvarande i regeringskansliet. Som svar till Rolf Kenneryd vill jag säga att det gäller en mycket stor och omfattande utredning, och den måste få ta sin tid för att det skall bli en bra produkt. Konstitutionsutskottet har under våren 1989 även prövat ett flertal motioner med bl.a. yrkanden om att begränsa personnummeranvändningen genom en särskild lagstiftning. Konstitutionsutskottet avstyrkte dock dessa yrkanden med hänvisning till pågående beredningsarbete. Så gör också majoriteten i skatteutskottet, och jag yrkar därmed avslag på motion Sk901. Så till motion Sk902, där det yrkas att det skall ske en ändring av den ordning enligt vilken kvinnans make eller sambo vid kyrkooch folkbokföring antecknas som far till barn som kommit till genom s.k. givarinsemination. I nuläget gäller följande regler: Uppgifter om inseminationer förvaras i en särskild journal vid det sjukhus där inseminationen ägt rum. Uppgifterna är belagda med sekretess. Ett barn som kommit till genom s.k. givarinsemination har rätt, om det uppnått tillräcklig mognad, att själv få del av de uppgifter om spermagivaren som har antecknats i sjukhusets särskilda journal. Socialnämnden är skyldig att på begäran biträda barnet med att skaffa fram dessa uppgifter. År 1984, i samband med beredningen av inseminationslagen, tog praktiskt taget alla remissinstanser avstånd från ett förslag om att den för inseminationen ansvarige läkaren skulle lämna uppgift om densamma till pastorsämbetet, för anteckning i kyrkobok. Man ansåg att sekretesskyddet skulle försvagas. Majoriteten i skatteutskottet anser att den fråga som tagits upp i motion Sk902 prövats ingående i samband med tidigare lagstiftningsarbete och att det vid den prövningen kommit fram skäl som talar emot att uppgifter om insemination skall antecknas i kyrkobok. Vi avstyrker följaktligen motion Sk902. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Jag ber inledningsvis att få tacka fru Staaf-Igelström för korrekt återgivna citat från det vi kan läsa oss till i utskottsbetänkandet. Jag skulle dock i förtydligande syfte vilja ställa ett par frågor. Vad är det som gör det rimligt att anta att man skulle kunna, som det heter, åstadkomma en rak och enhetlig organisation för folkbokföringen, så att denna organisation blir mera rak och enhetlig än den man nu har via kyrkan och dess församlingar? Vi vet ju att det beslut som är fattat innebär en uppdelning av detta ansvar mellan skattemyndigheter och allmänna försäkringskassan. Jag tycker att logiken snarast pekar i riktning mot att det är en mer krokig och oenhetlig organisation som nu håller på att växa fram. Vad är det vidare som gör det rimligt att anta att verksamheten blir mer effektiv, rationell och serviceinriktad, när denna verksamhet överförs från de små och spridda församlingarna till mera koncentrerade enheter? Redan vid beslutstillfället vet vi att det kommer att kosta ungefär 250 milj.kr. mer än den nuvarande organisationen. Får jag sedan ställa några frågor i anslutning till det som jag tycker ofullständiga svaret på hur lång tid det kan antas ta att bereda dataoch offentlighetskommitténs förslag när det gäller begränsningen av användningen av personnummer. Beskedet var att det får ta sin tid. Hur lång tid? Låter det sig icke i dagsläget i varje fall ungefärligt kvantifieras? Upplever inte fru Staaf Igelström denna regeringens senfärdighet som utomordentligt besvärande? Det är ju för övrigt inte det enda exemplet på regeringens senfärdighet som vi i dessa dagar får inom skatteutskottets ansvarsområde.
Herr talman! Det är ju självklart att servicegraden för enskilda människor försämras genom denna centralisering beträffande folkbokföringen som riksdagen i princip har beslutat och som regeringen står bakom. Fru Staaf-Igelström nämnde att man skall ha en organisation som är serviceinriktad. Jag kan inte riktigt förstå den målsättningen, när man begränsar servicegraden i så stor omfattning som förslaget innebär. I kommitténs arbete har det väl framkommit att risk föreligger att de resurser som enligt beräkningarna skall finnas i de lokala skattemyndigheterna inte kommer att vara tillräckliga. Kostnadsfördyringen kan bli ännu större än vad som beräknats från början i propositionen. Men det gäller framför allt servicegraden. Detta har skötts på ett utmärkt sätt tidigare. Att man sedan helt plötsligt plockar in en ny myndighet — det bådar inte gott för en effektiv hantering i framtiden när det gäller folkbokföringsfrågor. Beträffande datafrågorna och personnumren instämmer jag i vad Rolf Kenneryd har sagt i sin replik. Jag behöver inte förlänga debatten ytterligare.

Herr talman! En bra produkt, herr Kenneryd, måste helt enkelt få ta sin tid. Jag kan inte precisera hur lång tid. Folkbokföringen har faktiskt utretts i elva olika utredningar sedan 1924. Samtliga dessa utredningar har visat att det är en civil borgerlig myndighet som skall ta hand om det hela. Folkbokföringen sker ju i två former — dels kyrkobokföring, dels mantals skrivning. Kyrkobokföringen innehåller uppgifter om civilstånd, bosättning m.m. Och kyrkobokföringens uppgifter om bosättning har bl.a. stor betydelse för samhällets administration. Mantalsskrivningen, som också primärt bygger på kyrkobokföringen, ligger i sin tur till grund för beskattningen. De länsregister som upprättats med kyrkobokföringen som grund lämnas dessutom till ett stort antal statliga myndigheter. Genomgående används alltså folkbokföringens uppgifter för det borgerliga samhällets behov. Därför anser vi från utskottets sida att det är naturligt att folkbokföringen handhas av en borgerlig myndighet.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 6 är föranlett av två motioner där man på olika sätt ömmar för våra hundar. Den ena motionen är inlämnad av min partivän Sten Andersson i Malmö. Det är möjligt att han har gjort samma erfarenhet som redan Fredrik II av Preussen gjorde, nämligen: Ju mer jag lär känna människorna, desto bättre tycker jag om hundarna. Sten Andersson skriver mycket riktigt att hundar ofta betraktas som en familjemedlem. Det har i åtskilliga ”hundfamiljer” t.o.m. gått så långt att man har biträtt sina hundar med att upprätta testamenten, för att efterlämnade tillgångar skall förfogas över på ett bestämt sätt. Det är huvudanledningen till att vi inte kan ställa upp på yrkandet från Sten Andersson i Malmö. Han vill nämligen att en hundägare, vars hund är så oekonomisk att den avlider före kalenderårets utgång, när den fortfarande kunde ha levat utan att ägaren behövt betala ytterligare skatt, skall få överföra återstående skatt på en eventuell nyinköpt hund. Det förutsätter att man inte respekterar uppgjorda bestämmelser och önskemål från dessa hundälskande familjer. Vi har båtregister, hundregister, och snart har vi väl också burfågelsregister, osv. Vi tycker inte att riksdagen skall bestämma om en kommun skall göra upp hundregister eller ta ut hundskatt. Moderaterna har därför i en reservation tillsammans med folkpartiet och centern yrkat på att kommunerna själva skall få bestämma, om de vill ta ut hundskatt och upprätta hundregister. Jag yrkar, herr talman, bifall till denna förnämliga reservation.

Herr talman! Efter Hugo Hegelands välbetänkta synpunkter beträffande hundskattens betydelse för arvsförhållanden och testamentariska förhållanden skall jag inte fördjupa mig i den saken. Jag nöjer mig med att konstatera att landets kommuner sedan 1980 har rätt att själva bestämma hundskattens storlek. Man kan ta ut från noll kronor., dvs. ingen hundskatt, till, i den praktiska tillämpningen, några hundralappar per hund. Alla kommuner, dvs. också de som har nollhundskatt eller ingen hundskatt har emellertid skyldighet att föra ett hundskatteregister. Det upplevs både av kommuner och av såväl befintliga som presumtiva hundägare som ett statligt förmynderi och en onödig byråkrati. Från centerpartiets sida har vi ansett det önskvärt att kommunerna också tillåts att själva bedöma behovet av hundskatteregister och därmed även tilllåts besluta, om registerföring skall ske. Jag vill mot den bakgrunden yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet. Jag skulle också vilja passa på tillfället att ställa en fråga till Sverre Palm: Vad är det egentligen som gör det så angeläget att belägga kommunerna med tvingande bestämmelser att föra hundskatteregister? Vilka nyttigheter är det som detta hundskatteregister är avsett att tillföra samhället?

Herr talman! Frågor om hundskatt har varit föremål för riksdagsbehandling ett antal gånger tidigare. Regelverket återfinns i lagen 1923:116 om hundskatt, och ändringar däri har skett så sent som förra året. De frågor som vi nu debatterar har nyligen varit föremål för riksdagens övervägande. Då liksom i dag avstyrker utskottet motionsyrkandena. Utskottet anser att det finns många starka skäl för att behålla nuvarande ordning med hundskatt och registrering av hundbeståndet i landet. Vid utskottsbehandlingen har inte framkommit sådana brister i gällande regler att en ny utredning kan anses befogad. Herr talman! Med hänvisning till det jag nu har sagt yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag skulle inledningsvis vilja hemställa om ett svar på min tidigare framställda fråga. Sverre Palm sade i sitt anförande att det finns många starka skäl för ett bibehållande av registerskyldigheten. Jag skulle då vilja fråga, om han inte skulle kunna ange något av dessa starka skäl.
Herr talman! Till Rolf Kenneryd vill jag säga att huvudsyftet med de regler för hundskatt som vi i dag har är att säkerställa en tillfredsställande registrering av hundarna i landet. Kravet om ett bibehållande av hundregistreringen har framförts bl.a. av veterinärer; för dem är det viktigt att ha ett register med tanke på den förebyggande vården — jag tänker t.ex. på rabiesfaran. Så sent som förra året fick man sätta in extra resurser hos tullen i norra Sverige för att övervaka gränsen där. Då är tillgången till ett register också ett bra hjälpmedel. Vi har vidare hela problemet med lösspringande hundar. En hund kan vara inblandad i en trafikolycka, och man vill då spåra ägaren.
Herr talman! Låt mig enbart notera att man vill bibehålla registerhållningsskyldigheten huvudsakligen för registreringens egen skull.

Herr talman! Jag skall inte använda riksdagens talarstol till att tala i egen sak, men jag är hundägare, och det finns väl hundratusentals andra i Sverige som också är det.

Jag skulle vilja fråga utskottets företrädare: Vari ligger logiken i detta? Har man en gång betalat hundskatt borde det gälla under det löpande kalenderåret. Man skulle så att säga få ett bevis på att man har rätt att inneha en hund. Som det nu är kan den som har otur — och jag önskar verkligen inte att någon skall drabbas av detta — få lov att betala hundskatt flera gånger under ett år. Det här är ingen större fråga i pengar räknat, men det handlar om en princip. Låt mig, utan alla jämförelser i övrigt, peka på att den som t.ex. har en bil som skall avställas eller skrotas får tillbaka bilskatten för den del av året som bilen inte har använts. Jag vill nu inte att man skall få tillbaka pengar för den del av året som man inte haft sin hund, men jag tycker ändå att man borde slippa betala ny hundskatt under samma år. Det här är alltså ingen stor fråga, men många tycker nog att den är av principiellt intresse. Jag tycker att utskottets företrädare borde ta chansen att förklara varför just hundägare skall betala i värsta fall flerdubbla skatter.

Herr talman! Eftersom Sten Andersson i Malmö jämförde hundar med bilar, vilket kanske inte ligger särskilt nära till hands, vill jag erinra om att den som har flera bilar får betala skatt för varje bil. Har man flera hundar, får man på samma sätt betala skatt för varje hund. Men det är klart att man kan argumentera för en annan ordning. Fredrik II av Preussen har också sagt — ett påpekande som han kanske fått av sin gode vän Voltaire, som gästade honom då och då — att det bästa hos människan är hunden. Jag tycker att man bör ta särskild hänsyn till hundens önskemål, förutfattade meningar, efterlämnade tillhörigheter osv., och jag vill därför dra en mycket klar gräns mellan hundar och bilar. Jag vill inte göra några jämförelser mellan dem. Vi tycker att det är vettigt att låta kommunerna bestämma om de vill ta ut hundskatt och även vad den skall användas till.

Herr talman! Jag hoppas att jag klargjort att min jämförelse var tvivelaktig. Det handlar inte om huruvida man har en eller tio bilar. Den som skrotar sin bil får tillbaka pengar för den del av året som man inte kan använda den. Jag vill säga detta, även om man inte skall jämföra hundar och bilar. Men jag väntar fortfarande på svar från majoritetens företrädare. Det skulle vara trevligt att höra hur han motiverar för dem som finns utanför detta hus varför den som har betalat hundskatt ett år och vars hund avlider måste betala ny hundskatt för samma år om han skaffar sig en ny hund, som många i det läget gör. Jag förstår att det är mycket svårt, nästan omöjligt att svara på detta. Jag begriper därför att han föredrar att inte svara.

Herr talman! Det är inte meningen att det skall bli något skäll här mellan oss hunddebattörer, men nu fortsätter ju Sten Andersson i Malmö att göra liknelser mellan bilar och hundar, och de blir ännu olyckligare. Han säger att om man skrotar sin bil, får man pengar tillbaka. Ja, visst, men har någon hört talas om att man skrotar en hund? Det gör man väl ändå inte. Man älskar ju sin hund och sörjer djupt när den avlider. Därför glömmer man ett eventuellt återstående skattetillgodohavande för några månader. Vi tycker inte att detta är någon större sak. Också jag har för övrigt varit hundägare. Tycker man om sin hund, betalar man skatten, och sedan glömmer man den, eftersom man har så många andra skatter att tänka på.
Herr talman! Jag noterar dock till min förvåning att det finns en reservation där det ges uttryck för viss förståelse för mina synpunkter. Låt mig till sist i denna debatt med professor Hegeland aktualisera det gamla ordspråket ”bättre fly än illa fäkta”.

Herr talman! Det som Israel har för sig i de ockuperade områdena i Palestina är och förblir inget annat än ”brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna”. Om detta är utrikesutskottet enigt — från ledamöter som är eller har varit organiserade i vänskapsföreningar med Israel till ledamöter som på motsvarande sätt är aktiva i solidaritetsarbetet för Palestina. Utskottet är också enigt om att ”det palestinska folkets grundläggande rät 63 tigheter kan endast tillgodoses genom en politisk lösning som tillerkänner det dess rätt till självbestämmande inkl. skapandet av en egen stat”. För mig, som sedan mer än 20 år har företrätt exakt dessa åsikter, att Israel begår brott mot folkrätten och att palestinierna måste få bilda sin egen stat, känns det faktiskt som en betydande opinionsseger att kunna uppleva att åsikter, som för inte så många år sedan betraktades som utslag av skumma avsikter och perfida böjelser, i dag är allmänt respekterad sanning. Enigheten om det väsentliga är det viktigaste i detta betänkande om Mellanöstern. Vi har dock tvingats reservera oss i ett avseende, nämligen beträffande ett svenskt erkännande av Palestina. Majoriteten menar att ett sådant erkännande skulle strida mot etablerade principer. Vi hävdar motsatsen. Ett erkännande av Palestina — så som redan 94 stater gjort det — vore inget annat än en logisk uppföljning av FN:s delningsresolution 1947. I den slogs ju fast att det skall finnas två stater i Palestina, en judisk och en arabisk. Av olika skäl kom den judiska staten att bildas först, och det dröjde årtionden innan den palestinska staten kunde utropas. Men de båda staternas internationellt rättsliga och legala grundval är exakt densamma — en resolution av FN år 1947. Därför menar vi att Sverige nu hade kunnat gå något längre. Österrike har gjort det. Låt mig citera Österrikes uttalande om ”erkännande av proklamationen av en Palestinastat” den 19 december 1988: ”Av folkrättsliga skäl kan Österrike inte erkänna en stat utan territorium, däremot erkänner Österrike proklamationen av en palestinsk stat. Erkännandet av proklamationen av en stat kommer politiskt mycket nära ett erkännande.” Så heter det i Österrikes utrikesdepartements officiella tillkännagivande. Detta är ungefär vad vi har krävt i motionen, när vi har föreslagit en tvåstegsprocess i erkännandet, ett något mindre högtidligt erkännande först — i stil med det österrikiska — och ett definitivt erkännande senare. Så skedde ju också med Israel där ett de factoerkännande kom långt före ett de jureerkännande. Varför skulle inte Sverige kunna gå lika långt som Österrike eller i varje fall lika långt som Frankrike, Grekland, Japan, Mexico och Spanien? De har inte avgett ett fullt erkännande men ändå proklamationer, som av palestinierna själva uppfattas som längre gående än de svenska uttalandena. Jag har mycket svårt att se att ett sådant agerande skulle kunna störa den fredsprocess där Sverige över lag har spelat en positiv och konstruktiv roll. Kanske skulle t.o.m. en viss upptrappning av Sveriges stöd för Palestina tvärtom fungera pådrivande för att få israelerna att inse att världssamhällets beslut att förverkliga principerna bakom 1947 års delningsplan vilar på en stabil grund. Herr talman! Den israeliska brottsliga politiken — det är vi ju alla ense om att den är — drabbar inte bara palestinier i Palestina. Den kan indirekt också gå ut över judar i hela världen genom att den kan uppamma gammal rutten och unken antisemitism. Ett tragiskt exempel på hur det kan gå är det ökända fallet med Radio Islam, om vilken en tryckfrihetsprocess just nu pågår. I DN i går skrev Berit Hedeby: ”Samvetslösa personer har utnyttjat Ahmed Rami som megafon för judehets”. Jag tror jag kan bekräfta att hon har rätt. Radio Islam började som en röst för förståelse och stöd för palestinier, muslimer och araber i allmänhet. Argumentationen var ibland hård, men när välkända s.k. Israelvänner genast utnämnde Syster Marianne och broderskaparen Sigbert Axelson till antisemiter för att de medverkat som intervjupersoner i utsändningarna, fanns det anledning att reagera för radions rätt att finnas. Jag är inte ensam här i kammaren om att ha låtit mig intervjuas av Radio Islam. Efter ett tag började dock innehållet i sändningarna anta en allt märkbarare europeisk klang med rötter i 30-talet, fträmmande för även den militantaste arabiska argumentation. När jag för ett år sedan eller mer blev uppringd av en ökänd högerreaktionär författare och fick tjocka brev av honom, som jag oöppnade kastade i papperskorgen, förstod jag att just det som Berit Hedeby tycker sig ana faktiskt höll på att ske. Liksom Jan Guillou fann jag allt samröre med Radio Islam uteslutet. Jag välkomnade offentligt beslutet om åtal. Om den sorts svinerier som väller ut ur Radio Islam skall tillåtas eller totalförbjudas i ett fritt samhälle får domstolen avgöra. Personligen är jag sedan tio år tillbaka inte längre liberal, bl.a. för att jag anser att varje samhälle måste ha rätt att skydda sig mot såväl fysiska som andliga miljögifter. Hur domen än blir mot Radio Islam, någon ursäkt för dess antijudiska förlöpningar är det inte när den säger sig försvara ett annat undertryckt folks rätt. Jag kan inte instämma med de vittnen i den pågående rättegången som har försökt försvara svinaktigheterna med hänvisning till Palestinakonflikten. Palestiniernas sak behöver inga andra vapen än blanka. Bibliska argument har över huvud taget inte med saken att göra, vad vissa inblandade parter än må anse. Hänvisningar till gamla testamentets grymheter blir inte mer relevanta för dagens Palestinakonflikt när Radio Islam framför dem än när Begin och Shamir ältar det. Herr talman! Det israeliska folket har fått lida mycket för en del av sina vänners agerande i västvärlden. Det palestinska folket skall inte behöva röna samma öde. Var och en som tar en antisemitisk floskel i sin mun är inte bara judars utan också palestiniers, ja alla arabers fiende. Med detta yrkar jag bifall till vår reservation.

Herr talman! Vad har hänt i Mellanösternkonflikten sedan kammaren debatterade utrikesutskottets förra betänkande i frågan? Ja, för nästan exakt ett år sedan, den 15 november 1988, beslöt det palestinska nationalrådet i Alger att utropa staten Palestina. Samtidigt tog man också avstånd från och fördömde terrorhandlingar. Genom att erkänna FN resolutionen 242, som FN antog efter sexdagarskriget 1967, erkände man också staten Israels rätt att existera. Den andra parten i konflikten, Israel, har däremot konsekvent vägrat att acceptera PLO vid förhandlingsbordet som representant för palestinierna på de ockuperade områdena. Den internationella opinionen har uttryckt sin avsky över de övergrepp och det våld som israeliska soldater begår mot palestinier på Västbanken och i Gaza. Intifadan, motståndet mot ockupationen, har nu pågått i snart två år och 600 palestinier har dödats. Tusentals har sårats. Särskilt upprörande är alla de övergrepp som palestinska barn och ungdomar utsatts för. Skolor och universitet är fortfarande stängda. De israeliska bosättningarna i de ockuperade områdena fortsätter. Israel framhärdar med ockupation och förtryck, likgiltigt för världsopinionen. Det är med sorg, besvikelse och vrede vi bevittnar hur ett folk som för 50 år sedan var hemlöst, förföljt och terroriserat, i dag självt ikläder sig förtryckarens roll. Sverige har under det senaste året fortsatt att arbeta för att en dialog och för att en fredsprocess skall komma till stånd. I sitt tal inför FN:s generalförsamling nu i september vädjade Sten Andersson till båda parter att erkänna varandras rätt till självbestämmande. Han vädjade till båda parter att påbörja en dialog, och han uttalade sig för en internationell fredskonferens under FN:s överinseende — en konferens där alla direkt berörda i Mellanösternkonflikten deltar. Herr talman! Det är glädjande att utrikesutskottets betänkande i år samlat ett enat utskott bakom fördömanden av Israels brott mot palestiniernas mänskliga rättigheter. Den enda reservationen avser ju frågan om erkännande av staten Palestina. Sverige tillämpar folkrättens principer för erkännande av stater. Det innebär att tre krav måste uppfyllas: Det måste finnas ett territorium. Det måste finnas en befolkning på detta territorium. Det måste finnas en myndighet som självständigt utövar effektiv makt över territoriet i fråga. När de här tre folkrättsliga förutsättningarna föreligger, då erkänner vi nya stater. Uppfyller då Palestina de tre kriterierna? Svaret är nej, eftersom det inte finns en statsapparat, en myndighet, som kontrollerar territoriet. Sverige kan därför ännu inte officiellt erkänna Palestina. När Sverige erkänner nya stater, gör vi det utifrån universalitetsprincipen. Det betyder att vi erkänner alla stater som uppfyller strikt folkrättsliga krav. Men det innebär inte att vi därmed nödvändigt uttrycker vårt politiska stöd till staten i fråga. Det är viktigt att här i kammaren understryka att det är enbart folkrättsliga kriterier som är avgörande för att Sverige skall erkänna nya stater. En del länder tillämpar andra principer. Det kan t.ex. vara politiska skäl som är avgörande. De länder som erkänt Palestina har tillämpat just politiska kriterier för sitt ställningstagande. Vi gör inte det, och det finns enligt utskottsmajoriteten inte heller skäl för oss att göra avsteg från folkrättens principer. Herr talman! Sveriges hållning har varit mycket tydlig i Mellanösternkonflikten från 1947 till i dag 1989. Vi har följt en rak linje, grundad på principen om varje nations självklara rätt till existensberättigande. När FN 1947 i resolution 181 lade fram sin plan för hur det brittiska f.d. NF-mandatet Palestina skulle delas i en arabisk och en judisk stat var Sverige ett av de länder som stödde planen. Principen var enkel: såväl judars som palestinaarabers rätt till självbestämmande skulle tillgodoses. Men den föreslagna lösningen skulle visa sig svår att genomföra, som vi har upplevt. Från början fanns i Sverige ett utbrett stöd för den nya staten Israel. Det grundades naturligtvis på viljan att ge judarna ett hem efter de omänskliga förföljelserna under Hitlertiden, men också på respekt och beundran för det nya, socialistiska samhälle som tycktes växa fram i Israel. Förbindelserna mellan t.ex. Ben Gurions labourparti, Histadrut och svenska partiorganisationer och fackliga organisationer var ömsesidigt givande. Men detta hindrade oss inte från att kritisera den israeliska politiken vid flera tillfällen. I de tre krigen 1948, 1956 och 1967 utvidgade israelerna sitt område på de palestinska arabernas bekostnad. 1973 befästes expansionen. Vid samtliga tillfällen kritiserade Sverige den israeliska erövringspolitiken som vi betraktade som ett brott mot FN:s beslut. Sveriges hållning sammanfaller med FN-resolutionen från 1967. Där sägs att Israel skall lämna tillbaka de områden som erövrades under sexdagarskriget i Gaza, Västbanken och Golan. Där slås också fast att alla stater i området skall ha rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Men resolutionen saknar en väsentlig beståndsdel. Där sägs inget om palestiniernas rätt till självbestämmande. Enligt svensk uppfattning måste rätten att bilda en egen stat, om palestinierna så vill, finnas med i bilden. Inga av de grundläggande kraven i FN-resolutionen 242 har ännu uppfyllts. Palestinierna saknade länge en samordnad ledning som kunde föra deras talan. Men när PLO tillkom på 1960-talet fick de en mer genuin företrädare. Sverige har betraktat PLO på det viset sedan 70-talets början. Vi föreslog bl.a. att Yassir Arafat skulle få framträda inför FN 1974. Det socialdemokratiska partiet inbjöd Arafat till Stockholm 1983, och det var ett stöd för den moderata linjen inom PLO. Mötet här i riksdagshuset i december förra året mellan Arafat och ledande amerikanska judar var också ett uttryck för ett stöd till förhandlingslinjen. Herr talman! Jag har valt att göra den här återblicken på Sveriges agerande i Mellanösternfrågan för att visa hur Sverige aktivt arbetat för att FN besluten om varje stats rätt till självbestämmande skall förverkligas. Sverige har de senaste åren arbetat genom s.k. tyst diplomati för en politisk lösning av konflikten. Svensk Mellanösternpolitik baseras på folkrätten, den internationella lagen. Den linjen rubbar vi inte. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Det vore mig främmande att vilja gå in i någon djupare debatt om den svenska Mellanösternpolitiken. Den kunde ha gått snabbare många gånger, givetvis, men den har kommit fram till ett agerande som vi i allt väsentligt är helt nöjda med. Jag kom för övrigt för någon timme sedan från en s.k. briefing med utrikesminister Sten Andersson just om Mellanösternfrågan inför en resa dit. Jag har fullt förtroende för att han verkligen gör vad som kan göras och vill på intet sätt störa det.

I ett läge när den palestinska staten har utropats, erkänts av 94 stater och officiellt välkomnats av ytterligare 12, vore det rimligt att Sverige, om icke gav fullt erkännande ändå likt Österrike eller Frankrike eller Grekland eller Japan eller Spanien eller andra demokratier som Italien, tog ytterligare något steg. Vi begärde hos PLO en lista alldeles för några dagar sedan — uppgifterna hann komma med i trycket och finns i reservationen — över de stater som PLO anser har erkänt den palestinska staten och ytterligare de som har välkomnat den palestinska staten. Där finns 106 stater uppräknade men inte Sverige. Vad man kan säga om det är väl i varje fall att det är en sorts skönhetsfel, en sorts brist i logiken när det gäller politiken över lag. Jag kan inte tro att en viss skärpning på detta område skulle skada de pågående tysta diplomatiska agerandena. Det gäller tvärtom att understryka att det grundläggande kravet, att PLO måste få vara med i förhandlingarna och att slutlösningen måste bli en palestinsk stat — hur stor den skall vara osv. skall man förhandla om — har massivt stöd. Bifall till reservationen skulle vara en ytterligare markering av detta. Det är poängen, ingenting annat.
Herr talman! Vi har inga delade meningar om slutmålet, men jag måste markera att vi uttolkar de folkrättsliga principerna på olika sätt. Per Gahrton går tillbaka till delningsbeslutet. Det gjorde jag också i mitt huvudanförande, och jag frågade då: Svarar delningsbeslutet upp mot de tre kriterier som man fastställer för att utropa och officiellt erkänna en ny stat? Det saknas då ett kriterium. Det finns nämligen ingen statsapparat, ingen myndighet som utövar effektiv kontroll över territoriet. Det är den springande punkten i denna debatt. Utskottsmajoriteten är inte beredd att avvika från tolkningar av de folkrättsliga principerna. Den här diskussionen kommer upp då och då. Den har varit uppe t.ex. i samband med Polisario. Det har framförts om Eritrea. Men vi hävdar ju hela tiden konsekvent de folkrättsliga principerna för erkännande av nya stater.
Herr talman! Talet om Eritrea och Polisario visar ju att utskottsmajoriteten inte riktigt har tagit till sig vår argumentation. Vi menar att detta inte är samma fall. Här finns inte det självklara internationella erkännandet av dessa folks anspråk på en stat som finns när det gäller Palestina. Det är så att säga poängen i vår argumentation att Palestina delvis är ett unikt fall på grund av delningsresolutionen. Dessutom tycks det inte heller ha gått fram att vi inte kräver det absolut fullständiga erkännandet i första steget. Vad är det som skulle ha hindrat Sverige från att göra det som Österrike har gjort, nämligen att man öppet säger att man inte kan erkänna en stat utan territorium? Däremot erkänner man proklamationen om en palestinsk stat. Sedan säger man omedelbart: Erkännandet av proklamationen kommer politiskt mycket nära ett erkännande. Man kan naturligtvis säga att detta är verkligen diplomatiska finurligheter. Det är det också. Men diplomatiska finurligheter är ju vad diplomatin handlar om. Det är därför man har skilt mellan de jure och de facto osv. Jag tycker nog ändå att här hade funnits en möjlighet att gå litet djupare in och ta till sig vår argumentation, så hade man kanske kunnat komma i varje fall ett halvt steg framåt.
Herr talman!

För det är egentligen vad ert förslag innebär.

Herr talman! I ett drygt fyrtioårigt perspektiv finns det anledning att känna både pessimism och optimism inför framtiden i Mellanöstern. Pessimism därför att så mycket blod har flutit och fortfarande flyter. Fyra krig, ständiga terroristattacker, inbördeskrig och nu också Intifadan. Jag tycker att det i betänkandets bakgrundsbeskrivning saknas några väsentliga punkter. Det palestinska nationalrådets beslut i Alger var tyvärr inte så enhälligt som man kan frestas tro när man läser utskottsbetänkandet. Enligt uppgift deltog sju av PLO:s fraktioner på mötet medan tre bojkottade mötet. Nationalrådets beslut har också fördömts av flera organisationer. Problemet vore inte så stort om det rörde sig om minoriteter som lojalt fogade sig i majoritetens beslut. Men så är det inte. Tyvärr kan man befara att revolutionära grupper även fortsättningsvis kommer att bekämpa staten Israels existens med olika terrorhandlingar. Även inbördeskriget i Libanon försvårar en uppgörelse om Västbanken och Gaza. Libanon utgör en bas för terroristgrupper som har till mål att kullkasta varje överenskommelse mellan palestinier och Israel. Det är främst därför som säkerhetsfrågorna är så viktiga. Betänkandet redovisar att över 600 palestinier har dödats på Västbanken och Gaza sedan december 1987. Sanningen är tyvärr värre än så. Förutom dessa har under samma tid uppskattningsvis ett par hundra palestinier dödats av andra palestinier eller av olika terroristgrupper. Splittringen bland palestinierna, inbördeskriget i Libanon och terrorismen mot Israel och mot palestinier är omständigheter som komplicerar möjligheterna att nå en varaktig och fredlig lösning. Dessa faktorer skulle ha förtjänat att påpekas i den bakgrundsteckning som finns i utskottsbetänkandet. Efter denna mer pessimistiska betraktelse vill jag betona att det trots allt finns anledning till en behärskad optimism. De moderata elementen bland palestinierna har vuxit sig allt starkare. Camp David-avtalets principer har blivit allt vidare accepterade i regionen. Egypten är inte längre en isolerad paria bland arabstaterna, utan spelar tvärtom en alltmer central roll. De nationer som förespråkar Israels försvinnande har blivit färre och de som är kvar har förlorat mycket kraft och inflytande. Principen om fria val som en väsentlig grund i fredsprocessen blir alltmer accepterad. Såväl Israel som Egypten och PLO accepterar i princip tanken på att valen är en central del. Därmed har de västerländska grundprinciperna om det nationella självbestämmandet på demokratins grund gjort viktiga framsteg också i Mellanöstern. Det råder oenighet om hur valen skall arrangeras och vilka som skall delta. Det väsentliga nu är att den process som inleddes med Camp David nu verkligen kan fortsätta så att Israel kan leva i säkerhet inom erkända gränser och att det palestinska folket kan få bestämma sin framtid efter demokratins principer. Om sedan dessa principer kunde sprida sig också till grannländerna och regionen i övrigt vore mycket vunnet. Flera av de stater som med hetta försvarar palestiniernas demokratiska rättigheter är nämligen inte beredda att erkänna sitt eget folks motsvarande rättigheter. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till utrikesutskottets betänkande, men jag anser det ändå viktigt att även dessa synpunkter kommer fram i debatten.

Herr talman! Jag måste reagera mot Inger Kochs sätt att kritisera de skrivningar, om vilka vi var eniga i utskottet. Jag skulle också kunna önska mig en del andra formuleringar. Men här arbetar ändå ett utskott fram ett betänkande med en bakgrundsbeskrivning i gemensamt ansvar. Det har också Inger Koch undertecknat. Jag frågar allihop: Har ni en förnimmelse av att tre hederliga och sakkunniga moderater, som sitter i utrikesutskottet och därför vet någonting om utrikespolitik, ansluter sig till en betänkandetext som är sakligt grundad, och sedan går tillbaka till sin partiledning och får bakläxa för att man har skrivit ihop sig med — jag skall inte nämna några namn, ni kan själva tänka ut vilka som kan komma i åtanke? Det händer naturligtvis i alla partier att utskottsrepresentanten i någon mån får bakläxa, och då låter man någon annan gå upp och tala om vad partiet egentligen tycker. Man tvingar inte sina utskottsledamöter att vika ut och in på sig och gå emot det som de själva har undertecknat. Jag hoppas detta är en sällsynthet Jag tycker det är ett beklagligt exempel på att bryta väldigt goda traditioner i denna kammare. Har man skrivit under något i utskottet skall man inte tvingas att själv gå upp och börja argumentera emot. Om jag skall säga något ord i själva sakfrågan, är det ju så att vi skrev in i betänkandet, på s. 4, kritik också emot palestinska grupper, bl.a. syrienstödda, som begår terrorhandlingar. Självfallet måste även sådana handlingar fördömas. Det står i betänkandet, och det behövs inga ytterligare tilllägg. Den enda effekten är ett beklagligt intryck av att moderaterna än en gång mäler sig ur en enighet som faktiskt i detta fall kan vara till nytta, inte så mycket för Sverige — för det spelar mindre roll i detta sammanhang — men för palestinierna och därmed också för israelerna. Det kan underlätta freden med ett samlat svenskt agerande när det gäller huvudsakerna här.
Herr talman! Nej, det var faktiskt inte så, att vi fick bakläxa på någonting. Per Gahrton kommer kanske ihåg att när utkastet till betänkandet diskutera des i utskottet första gången framförde flera av oss moderater kritik mot bakgrundsbeskrivningen. Vi tyckte att vi ville ha en mera fyllig och mer nyanserad beskrivning av bakgrunden. Det är enbart detta som jag har tagit upp och anmärkt på i mitt anförande. Jag har inte anmärkt på beskrivningen därför att den skulle vara sakligt felaktig utan därför att den borde vara litet mer fyllig. Per Gahrton talade också om enigheten. Vi har skrivit under hemställan i det här betänkandet. Vi är eniga om de slutsatser som utskottet drar. Är det några som inte ställer sig bakom slutsatserna är det vpk och miljöpartiet, eftersom det är de som har reserverat sig i det här betänkandet. För övrigt är vi faktiskt som enskilda ledamöter i ett utskott fria att handla. Partiledningen behöver inte ”censurera” våra skrivningar och ställningstaganden. Vi vet vad vi vill.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket utan bara konstatera att om det är på det sättet att man har synpunkter finns det en teknik här i riksdagen: antingen skriver man en reservation, och vill man inte gå så långt skriver man ett särskilt yttrande. Svårare är det inte. Detta har ni alltså inte gjort, vilket jag beklagar.